Herr talman! Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Västra länken i Umeå kommun ska färdigställas så snart som möjligt och när jag bedömer att den kommer att stå klar. Umeåprojektet är ett projekt som många följer med intresse. Den 16 december 2014 fattade Trafikverkets enhet Juridik och Planprövning beslut om att återförvisa Trafikverket Region Nords begäran om fastställelse av arbetsplanen för delen som omfattar Västra länken. Motivet som framfördes var att arbetsplanen inte uppfyllde de formella krav som ställs i planprocessen. Trafikverket arbetar nu med att ta fram nytt och kompletterande underlag för den Västra länken i Umeå. Detta arbete måste få ske enligt de regler som följer av väglagen med framtagande av planer, miljökonsekvensbeskrivningar och med den skyldighet som finns att hålla samråd. Det är viktigt att Trafikverket genomför planeringsprocessen på ett korrekt sätt och att beslutsunderlaget blir fullgott. Som ansvarigt statsråd är jag förhindrad att närmare kommentera det pågående myndighetsarbetet, inklusive upprättandet av tidsplaner.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Umeå är Norrlands största stad och över tid en av Sveriges snabbast växande städer. I centrala Umeå är luftkvaliteten mycket dålig till följd av stora trafikflöden, inte minst från den tunga trafiken. I dag är två tredjedelar av ringleden runt Umeå färdigbyggd och invigd, och folk kan köra där i dag. Det som saknas är just Västra länken som jag ställde frågan till ministern om. Den 16 december 2014 - alltså precis före jul föregående år - meddelade Trafikverket att projektet kommer att försenas på grund av formella brister i underlaget. Så långt har vi samma bild. Det finns en bred politisk enighet i Umeå om den dragning som är bäst. Trafikverket har samma uppfattning. Alliansregeringen hade samma uppfattning. Allt borde därmed ha varit frid och fröjd och ringleden färdig att byggas. Att utreda andra alternativ kommer bara att försena färdigställandet av ringleden runt Umeå. Under tiden fortsätter luftkvaliteten i de centrala delarna av staden att vara mycket dålig, vilket drabbar hälsan hos de människor som vistas där. Jag ställde två frågor till infrastrukturministern. Den första var: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att Västra länken i Umeå kommun färdigställs så snart som möjligt? Som svar på den frågan konstaterar statsrådet att hon och andra följer frågan med intresse. Den andra frågan var: När bedömer statsrådet att Västra länken i Umeå kommun kommer att stå klar? Det väljer statsrådet att inte svara närmare på. Jag skulle gärna vilja att statsrådet kommenterade hur hon ser på sin egen roll i det här, om det finns möjligheter för infrastrukturministern att påverka ärendet i positiv riktning.
Herr talman! Jag tror nog att Edward Riedl känner till att vi i Sverige har en ordning där statsråd inte har rätt att lägga sig i handläggningen av enskilda ärenden vid de statliga myndigheterna. Det här är ett typiskt exempel på ett enskilt ärende hos en statlig myndighet. Det innebär att jag som statsråd varken har möjlighet eller rätt att gå in och styra hur ärendet ska hanteras av Trafikverket. Vi skriver regleringsbrev till Trafikverket. Vi ger uppdrag till Trafikverket. Vi skriver också instruktioner till Trafikverket och till de andra statliga verken. Men vi deltar inte aktivt i handläggningen av enskilda ärenden. Eftersom det här är ett ärende som är under beredning och under arbete vid Trafikverket avvaktar jag som statsråd den processen, att den har sin gång enligt de lagar, regler och föreskrifter som det förväntas att den ska ha. Det är Trafikverket som, när det gäller juridik och planprövning, har att säkerställa inte bara att vissa instanser är överens utan också att planläggningen skett enligt konstens alla regler. Enheten har poängterat att så inte har skett i det här fallet, och därför har man återförvisat planen för fortsatt utredning. Hur lång tid det kommer att ta vågar jag inte svara på. Den frågan får Edward Riedl gärna ställa till Trafikverket, för det är de som handhar den. Det finns ingen politisk motvilja eller liknande från regeringens sida mot att projektet ska färdigställas, men handläggningen svarar Trafikverket för.
Herr talman! Jag har fått bra svar av ministern. Nuvarande regering kommer inte att aktivt motarbeta färdigställandet av ringleden runt Umeå. Det är jag väldigt glad för, och jag hade givetvis inte heller trott att ministern skulle framföra den typen av ståndpunkter. Jag skulle ändå vilja fråga statsrådet om hon tycker att nuvarande situation är bra, att det är okej att Trafikverket hanterat frågan på sådant sätt att det försenar färdigställandet av ringleden och drabbar människors hälsa på det sätt det gör. Finns det någonting som ministern tycker att hon skulle kunna göra för att nuvarande situation snabbt ska lösas och vi kan färdigställa ringleden? Givet all fakta som finns på bordet kommer dragningen av ringleden runt Umeå aldrig att få någon annan geografisk placering än den som anges i det redan färdigställda förslaget. Det här tar tid helt i onödan. Min fråga till statsrådet är, trots allt: Anser hon att hon på något sätt kan bidra till att lösa detta?
Herr talman! Det regeringen eller riksdagen kan göra är att ändra de förordningar som styr planverksamheten eller de lagar som styr vilka delar som ska vara uppfyllda i en plan för att den ska anses vara upprättad i enlighet med de regler som finns. Jag tycker att det är bra när Trafikverket tar fram planer i enlighet med de processer som är föreskrivna och därmed lämnar ifrån sig planer som är färdigberedda. Det är bra när det fungerar så. Jag ska lägga till att det i det här fallet har tillkommit delar beträffande hur den här typen av ärenden ska hanteras, och processen har förändrats över tid. Det har nog bidragit till att det inte har blivit rätt hela vägen. Som statsråd har jag inte en så stark önskan att få träffa ledamöterna i konstitutionsutskottet att jag tänker ge mig in och detaljstyra hur framdriften av ett enskilt ärende vid Trafikverket ska gå till.
Herr talman! Jag får tacka ministern för de svar jag fått och för den diskussion vi haft. Jag tycker dock att det är tråkigt att ministern ser sina möjligheter som så väldigt begränsade när det gäller att påverka det här ärendet i någon form av positiv riktning. Vi får väl ta diskussionen med Trafikverket, Umeå kommun och så vidare. Det tycker jag är tråkigt. Jag hade hoppats att ministern ansett sig kunna bidra mer till att den situation som i dag råder i Umeå inte ska fortgå alltför länge. Jag har inget ytterligare att tillägga utan tackar för den diskussion vi haft.
Herr talman! Ibland kan jag önska att jag som minister hade fler verktyg i min verktygslåda och att jag kunde göra direktingripanden i enskilda ärenden. Men vi har den ordning som vi har i Sverige, och jag tycker att den i grunden är ganska klok. Regeringen styr myndigheterna, men myndigheterna agerar självständigt och under ansvar för att genomföra det arbete de har att genomföra på regeringens uppdrag. Även om det i enskilda fall kan upplevas som frustrerande tror jag att det på det stora hela gagnar Sverige och Sveriges medborgare att man vet att myndigheterna agerar utifrån sitt övergripande uppdrag och inte beroende på vilket intresse ministern eventuellt visar för enskilda objekt. Även om det är frustrerande i det enskilda fallet tror jag att det långsiktigt trots allt är en klok ordning.